Herr talman! Jag är naturligtvis inte den förste att understryka att det är utomordentligt svårt att ta ställning i den här frågan. Även om abortfrågan har diskuterats flitigt i Sverige sedan abortkommittén tillsattes i mitten av 1960-talet, kan jag i viss mån hålla med dem som kritiserar den — trots allt — väldigt forcerade behandling som vi fått ta till här i slutet av våren. Det hade sannolikt varit bättre att låta sommaren gå för att därefter ta ställning. Då hade alla ledamöter haft mer tid att sätta sig in i detta komplex och alla dess detaljer, ett komplex som är så stort och så svårt. Det är nämligen, herr talman, svårt att komma till botten med vad man själv verkligen känner i denna svåra avvägning. Å ena sidan är det kravet på ett skydd för livet, å andra sidan är det kravet att barn skall vara välkomna när de föds och att kvinnan bör ha rätt till ett avgörande inflytande i en för henne besvärlig situation. Utgångspunkten för mig har varit att konflikten aldrig går att lösa på ett hundraprocentigt tillfredsställande sätt. Vilken lagstiftning vi än har — jag bortser då ifrån de fåtaliga som hävdar att abort över huvud taget inte får förekomma — så kommer endera av de olika principerna i kläm vid den praktiska tillämpningen. Aborten måste självfallet alltid vara en nödutväg. Det finns dock klara exempel där aborten är den bättre lösningen. Jag tänker på de fall där riskerna för fosterskador är stora eller där moderns liv är i fara. Men jag tänker också på de fall där en kvinna helt enkelt inte orkar med flera barn men ändå blivit gravid eller där barnen kommit så tätt att påfrestningarna socialt och ekonomiskt för familjen blir väldigt stora — oavsett vilka insatser som skulle kunna göras av samhället i stödjande riktning. Från denna talarstol har många i dag uttalat farhågor för att en abortlag, som tillerkänner kvinnan att ensam avgöra om graviditeten skall fortsätta eller inte, dels kommer att leda till en betydande ökning av antalet aborter, dels kommer att medföra att åtskilliga kvinnor väljer aborten som något av ett preventivmedel. Jag tror inte att utvecklingen på sikt skall behöva gå dithän. Jag tror inte att kvinnor i Sverige uppfattar aborten som en enkel och banal åtgärd eller utväg. Det övervägande flertalet kvinnor inser nog trots allt att en abort är ett betydelsefullt och mycket svårt steg man tar och därför försöker undvika att hamna i en situation där aborten blir den enda lösningen. Vad vore det kvar av vår tro på människan och framför allt på kvinnan om vi inte utgick ifrån att flertalet reagerar på ett sådant sätt? Jag har, herr talman, en stark tro på den alltmer upplysta och ansvarsmedvetna enskilda människan. Av vad jag hittills sagt framgår säkert att jag själv, till skillnad från de flesta inom mitt parti, valt att i princip acceptera förslaget till ny abortlag. Jag menar att vi måste ge kvinnan rätten att själv avgöra denna fråga under en viss — det vill jag understryka — avgränsad period. Jag finner att nuvarande ordning, dvs. där samhället på något sätt har det yttersta avgörandet, leder till godtycke och även skapar en byråkratisk process kring dessa problem som knappast är lycklig för någon part. Att kvinnan dock bör ha tillgång till information och samråd menar jag vara självklart. Där skiljer jag mig från propositionens och utskottets mening. Informationen eller samrådet bör vara ett naturligt steg innan kvinnan slutgiltigt avgör hur hon skall agera. Därmed får vi tillfredsställande garantier för att informationen om de alternativ till abort som föreligger verkligen når fram. Därmed kan vi också minska riskerna för att kvinnor, som i realiteten vill föda sitt barn, inte genom påtryckningar utifrån drivs till en abort. Vid samtalet med kuratorn bör en sådan situation komma fram och även kunna avhjälpas. Utskottet instämmer i att ingen kvinna efter påtryckningar och mot sin vilja skall förmås till abort, men utskottet vill ändå inte acceptera ett obligatoriskt samråd. Utskottet förutsätter att de här problemen skall klaras av ändå. Man utgår ifrån att läkaren skall kunna fastställa om abortbeslutet är ett uttryck för kvinnans grundade mening eller inte. Hur? Det får vi inte veta någonting om. De siffror som tidigare i dag lämnats beträffande det antal kvinnor, vilkas abortansökan socialstyrelsen under senare år avvisat därför att kvinnorna varit utsatta för påtryckningar — jag tror att det var ett femtiotal bara under januari och februari detta år — visar att detta är ett reellt problem. Vi kan, menar jag, inte bara lämna denna grupp kvinnor, som alltså i själva verket inte vill ha abort, utan stöd. Jag yrkar därför bifall till det yrkande som under överläggningen framställts av fru Tillander. Men även på en annan punkt skiljer sig min mening från den som framförs i propositionen, nämligen när det gäller tidsgränsen. Jag menar att vi bör sträva efter att så få aborter som möjligt skall äga rum efter tolfte veckan. Riskerna för komplikationer är då, som framhållits många gånger tidigare i dag, avgjort mindre, ingreppet är enkelt och kvinnan utsätts för betydligt mindre psykiska påfrestningar. Sist men inte minst har vi genom tolvveckorsgränsen fastlagt en gräns med väl tilltagen marginal för att fostret skulle vara livsdugligt. Det sistnämnda är inte minst viktigt. Skulle resultatet av den nya abortlagstiftningen bli att ett betydande antal foster aborteras som visar sig livsdugliga och alltså bringas att överleva, ja, då har vi hamnat i en alldeles galen situation. Då skall självfallet — det tror jag alla är överens om — dessa foster tas om hand och ges liv, och då hade det givetvis varit lyckligare att de fått fortsätta utvecklas inne i moderslivet. Vi måste helt enkelt skaffa oss betryggande marginaler mot en sådan utveckling, och det gör vi bäst genom att i princip inte acceptera aborter efter den tolfte veckan. Jag vill alltså flytta ned restriktiviteten från adertonveckorsgränsen till tolvveckorsgränsen. På den punkten ber jag att få yrka bifall till reservationen 3 av herr Gustavsson i Alvesta. Herr talman! Det är i politiken oftast enklast att hålla sig till enkla, raka linjer, att utgå ifrån vissa principer som man inte gör avsteg ifrån. Den fråga vi nu diskuterar är naturligtvis principiell till sin yttersta innebörd, men den är också beroende av det enskilda fallet, den specifika sociala situationen. Att enbart se till principerna är kanske ibland att göra det för lätt för sig. Verkligheten är ofta en helt annan än vi skulle önska, och det måste vi också ta hänsyn till — här lika väl som i andra sammanhang.

Herr talman! Sällan ställs riksdagen inför så avgörande beslut som det vi nu går att fatta i abortfrågan. Vi avgör i riksdagen frågor av regionalpolitisk, ekonomisk och social karaktär, men inga av dem är bokstavligen livsavgörande. Ämbetsverk kan flyttas, vägsträckningar ändras, skattesatser och anslag höjas och sänkas, men det beslut vi nu går att fatta innebär ofrånkomligen att vi ingriper i nya generationers villkor för liv och död. Så utomordentligt allvarligt är det. Jag måste, herr talman, uttala min förvåning över reaktionen hos många av riksdagens ledamöter inför det foto av ett tolvveckors foster som häromdagen tillställdes oss alla. Man har på sina håll visat en rent av moralisk indignation och talat om ett otillbörligt tilltag. Det har t.o.m. — det har berörts i dagens debatt — i en radiointervju betecknats som fascistiskt. Det är ett ganska farligt ord att begagna i detta sammanhang, där en del av motståndet mot det föreliggande lagförslaget bottnar i en känsla av att det brister just i respekt för livet. Herr talman! Utskott i denna riksdag reser för att se efter hur en väg, ett bygge, en bygd man skall besluta om i verkligheten ter sig. Skall man då inte veta — inte våga se och veta — hur den tolvveckors varelse ser ut om vars öde vi i dag skall besluta? Är reaktionen ett utslag av samma strutsmentalitet som kommer propositionen 70 att exempelvis på sidan 16, på tal om abortmetoder, använda uttrycket ”livmoderinnehållet”. Är det farligt att tala om att det är ett levande människoembryo det rör sig om?

Herr talman! Man vinner i längden ingenting på att försöka förringa allvaret i hela denna fråga, och här möts de skilda livsåskådningarna i samhället i särskilt stark brytning. För stora grupper i vårt land ter sig den helt fria aborten fram till och med den tolfte veckan, som lagförslaget innebär, som ett hån mot allt vad deras religiösa övertygelse säger dem om livet som en gåva och ett ansvar.

Deras oro växer också ut till en oro för att man börjar låt oss säga nagga livet i kanten genom detta abortlagförslag — i ett samhälle som samtidigt diskuterar ”rätten till min död”. I den sistnämnda debatten, i varje fall i dess förlängning, har redan skymtat frågan om vilken individ som är värd att leva ytterligare de år som återstår för exempelvis en svårt invalidiserad. Den oro dessa grupper känner beror på att man upplever grunder vackla som man trott stå fasta. Jag kan betyga att de skaror som känner denna oro i vårt land ingalunda är så glesa som ivriga och högljudda grupper anhängare av fri abort syns vilja göra gällande. Att, som här har skett i dag, påstå att det är förslagets motståndare som varit de mest högljudda och de mest aggressiva är att förvränga åtskilliga fakta. Jag tror t.ex. icke att de epiteten passar in på det sansade, men djupt allvarliga och oroade, uttalandet från den svenska ekumeniska nämnden. Den meningsyttringen är bra mycket mer i överensstämmelse med samfundens oro och deras medlemmars inställning än ett intervjuyttrande av biskop Ström. Vi som delar denna oro inför abortförslaget har vidare rätt att mötas med samma respekt för vår mening som de begär som tillstyrker abort och därmed anser sig leva och handla i pakt med tiden. Vi undanber oss i meningsoch yttrandefrihetens namn att bli beskyllda — vilket också har skett — för en reaktionär livssyn, för svammel och för hyckleri.

Herr talman! Jag vill gärna uttrycka min sympati för det sätt på vilket fru Åsbrink diskuterar den här svåra problematiken, men jag har behov av att gå i svaromål på ett par punkter. Fru Åsbrink tillbakavisar den kritik som bl.a. jag framförde mot att man sänt ut bilder av foster som argument i abortdebatten. Fru Åsbrink frågade: Skall inte riksdagen vara fullständigt informerad, skall man blunda för verkligheten? Nej, naturligtvis skall riksdagen ha tillgång till alla informationer. Men jag har ändå tre invändningar att göra mot detta förfarande: 1. Det är uppenbart att dessa bilder och kommentarerna kring dem vill säga att abort är likvärdigt med att döda människor. Men samtidigt accepterar man att tusentals aborter företas, om det finns skäl som man är beredd att godta. Resonemanget går alltså inte ihop. 2. Dessa bilder sprids inte bara till oss i riksdagen, utan de sprids i vida kretsar, publiceras på förstasidorna i tidningar, osv. Det är inte humant att tillåta abort i tusentals fall varje år och samtidigt för dem som man beviljar abort visa upp sådana här bilder och tala ett språk som skapar uppfattningen hos dessa människor att det är någonting fruktansvärt som hänt. När man gör så, bidrar man till konflikter och ångestkänslor; det är många gånger omvittnat att just de kvinnor som varit i en abortsituation tar väldigt illa vid sig av den debatt som förs på detta sätt. Detta går inte ihop — det är inte konsekvent: är man med på att bevilja abort, skall man inte sedan utsätta dessa människor för en sådan diskussion. En annan sak vore det om man konsekvent gick emot aborter över huvud taget. Det är denna dubbelhet jag vänt mig mot. 3. Om man skall visa verkligheten som den är, så skall man inte, såsom skett i ett fall av de framställningar vi fått, skicka ut bilder som visar ett tolvveckors foster nästan dubbelt så stort som det är i verkligheten. Det är inte att skildra verkligheten som den är. Fru Åsbrink säger vidare att vi har kommit i en bakvänd situation, när hjälpåtgärder kallas förmyndarmentalitet. Men om man frågar de kvinnor som varit utsatta för det förfarande som vår abortlagstiftning föreskriver — det godtycke som ligger i lagens tillämpning och dessa utredningar — hur de upplevt detta, undrar jag om man inte får svaret att många har upplevt det som en förmyndarmentalitet.
Herr talman! Om man säger att bilden vill visa att det rör sig om att döda är det en tolkning av den som känner sig illa berörd av bilden. Att det finns indikationer för abort innebär — jag försökte att få fram det i mitt anförande — att sjukvårdspersonal, som råkar i en konfliktsituation och känner sig illa berörda i sitt samvete, ändå har vissa regler att följa. Dessa regler kan anses vara en lösning som innebär att barmhärtigheten tar över och motiverar handlandet. Att bilderna sprids är en helt annan sak — det är inte det vi diskuterar nu. Men är det i så fall inte lika hemskt — det har jag dock inte hört någon opposition emot — att man sprider bilder som visar krigets offer, osv. Det är just därför att en abortsituation innebär en konflikt för kvinnor som de skall ha rådgivning och hjälp. När det gäller dessa hjälpåtgärder väljer motståndarna de exempel som de är mest intresserade av att visa upp. Men jag tror också att herr Romanus, om han söker, skall kunna träffa åtskilliga kvinnor som är djupt tacksamma för den rådgivning de fått. Sådana kvinnor existerar faktiskt i verkligheten. De har varit glada för att de fått diskutera igenom sin situation, och de har också varit glada åt ett nej. Det tror jag att många gynekologer i vårt land kan omvittna.
Herr talman! Jag tror tyvärr inte att man kan tolka utsändningen av dessa bilder på mer än ett sätt. Jag är ganska säker på hur de kvinnor som av samhället beviljats abort — jag förmodar att fru Åsbrink och jag är ense om att många av dem bör få abort — uppfattar dessa bilder. När de publiceras på första sidan i tidningar och när man använder ett språkbruk som de exempel jag nämnde tidigare, och det sedan förs ut i den allmänna debatten, får dessa kvinnor ett intryck av att de har varit med om något oerhört, nästan jämförbart med att ta en människas liv. Detta är inte barmhärtigt. Det är inte försvarbart att göra så, när man själv medverkar till att de får abort. Detta har jag vänt mig mot. Många är givetvis i behov av rådgivning och ett samtal. Jag tycker därför att utskottet på denna punkt gjort en förbättring genom att klara ut hur viktigt det är att varje kvinna får muntlig information om möjligheten till ett rådgivande samtal av mera utförlig natur. Vi kanske är ense om att detta är en förbättring. En abortlag med indikationer — med ett utredningsförfarande, och en möjlighet att någon annan kan besluta att de skäl kvinnan anför inte är tillräckliga — innebär ofrånkomligt ett system som av många kvinnor har upplevts och kommer att upplevas som ett förmynderi. Det är ganska lätt att få vittnesbörd om den saken.
Herr talman! Den uppfattningen står i strid med allt vad vårt samhälle arbetar för, nämligen att man skall känna sig innesluten i en solidaritet, där den ene kan ge råd till den andre, utan att den senare av en allmän opinion skall sättas i harnesk mot en sakkunnig rådgivare. Att det sedan, när riksdagen diskuterar denna djupt ingripande fråga, sprids en vulgäroch populärpropaganda är ju inte riksdagens fel. Frågan måste för vår del penetreras i hela sitt omfång. Då anser jag att även bildmaterialet till riksdagens ledamöter — jag har inte talat om några andra — äger ett berättigande och ingalunda utgör någon sorts fascistisk metod.

Herr talman! När riksdagen tog ställning till den nya grundlagen gjordes gällande att det var en av de viktigaste frågor som vi såsom riksdagsmän hade att ta ställning till. Men den fråga som vi nu debatterar är långt viktigare, ty ytterst är det fråga om det ofödda barnets livsrätt. Det är sannerligen ett ansvar, mäktigt och stort, som vilar på oss beslutsfattare. Å ena sidan måste vi acceptera rätten till abort under vissa förhållanden. Å andra sidan måste vi ta ställning till hur långt denna rätt skall tillämpas. Skall enbart kvinnan själv, som i sin kropp bär fostret, avgöra om hon skall föda fram det eller ej? Skall man ta hänsyn till fostrets rätt till livet, livets okränkbarhet? Ja, det är frågor som vi såsom riksdagsmän skall ta ställning till i kommande omröstning. Herr talman! Jag ser denna utomordentligt svåra fråga som så att den mer rör samvetet än partitillhörigheten. Såsom lekman nalkas jag abortfrågan med största ödmjukhet och utan anspråk på sakkunskap och erfarenhet. Jag har sökt skaffa mig erfarenhet från medicinsk sakkunskap, sjukvårdspersonal, psykiatriker etc. I ansträngningarna att så långt som möjligt sätta mig in i ärendet har jag också fäst den största uppmärksamhet vid de utsagor som kommit till så klart uttryck från kristna sammanslutningar med anknytning till vårdområden samt från enskilda som engagerat sig i frågan. Problemet har sådan räckvidd att jag anser att det är nödvändigt att noggrant pröva ståndpunkterna innan man går att besluta om en ny abortlag, om vilken det råder synnerligen delade meningar. Från nära nog alla håll omvittnas att den nu gällande lagen kan betecknas som så liberal att där verkliga skäl föreligger kan kvinnor som regel medges abort. Vad diskussionen i långa stycken har kretsat kring är huruvida tidsgränsen för abort skall sättas vid tolfte veckan eller utsträckas t.o.m. så långt som till den adertonde veckan. Det vitsordas emellertid från dem som dagligen konfronteras med abortoperationer att komplikationsfrekvensen successivt och starkt ökar efter tolfte havandeskapsveckan. Från samma håll påvisas också de svårigheter som vårdpersonalen utsätts för genom tvånget att medverka till en operation som starkt strider mot deras uppfattning om abort över huvud taget. Det kan t.o.m. befaras att många skickliga gynekologer övergår till andra specialiteter samt att rekryteringen av läkare försvåras, om den föreslagna lagen genomförs. Mot dessa synpunkter kan sedan vägas uppfattningen om kvinnans rätt att själv avgöra huruvida hon vill föda barnet eller inte. Efter att ha tagit del av en rad uttalanden från olika håll har jag stannat vid att en lag som föreskriver att abort skall kunna genomföras upp till tolfte havandeskapsveckan bör kunna vara till fyllest. Under denna tid torde också kvinnan ha haft möjligheter till rådrum och samtal med sakkunniga personer om sin situation så att hon på den grundvalen kan fatta ett beslut. Jag tror att en ytterligare liberalisering skulle kunna göra denna viktiga lag till någon form av preventivmedel, vilket således skulle innebära att det ursprungliga syftet med lagen gick förlorat, nämligen att den skulle tillämpas i de fall då synnerliga skäl för kvinnan föreligger att genomgå abort. Vad som främst oroar mig, herr talman, är att om den nya abortlagen genomförs så innebär detta en friare syn på abortfrågan och därmed att de abortsökandes skara ökas, trots att den redan är alltför stor. Detta medför bl.a. en ökad belastning på sjukhus och vårdinrättningar. Det får inte bli så att de abortsökandes antal ökar och att de verkligt sjuka får sämre vård. I dag finns det en lång väntekö av verkligt sjuka människor vid våra sjukhus och vårdinrättningar. Den kön får inte förlängas på grund av att skaran abortsökande ökar. Självfallet måste det samhälleliga rådgivande stödet under alla förhållanden stärkas, så att det effektivt bidrar till att underlätta kvinnans situation, detta oavsett hur lagen är utformad. Jag är medveten om att det stödet i många fall redan finns, men det är önskvärt att det ytterligare utvidgas. Kan denna verksamhet utvecklas i önskvärd utsträckning, torde detta aktivt bidra till att en ytterligare liberalisering av abortlagen inte kan anses nödvändig. Herr talman! Med dessa ord ber jag att få yrka avslag på utskottets förslag och bifall till reservationerna undertecknade av herrar Svensson i Kungälv och Andreasson i Östra Ljungby.

Herr talman! Efter dagens långa debatt har alla argument för och emot det föreliggande lagförslaget redan använts ett stort antal gånger, och det gör att jag kommer att fatta mig mycket kort. Några reflexioner ändå i anledning av debatten. Från ett antal talare har rätt självsäkra påståenden gjorts om att det mot föreliggande förslag finns en mycket bred och djup opinion. Jag tror inte att den slutsatsen är den absolut riktiga. Fröken Mattson har tidigare berört hur vi inom det förbund som också jag tillhör har arbetat med denna fråga under många år. Under både kongresser och årskonferenser har förekommit mycket bestämda uttalanden med krav på att en ny abortlag skulle komma till stånd. Därför tror jag i likhet med fröken Mattson att opinionen i varje fall är delad. Att den opinion som är för den nya abortlagen inte har hört av sig tycker jag är självklart. Vi har inte arbetat på det sättet. Dessa människor anser att det nu är politikernas ansvar att se till att frågan äntligen löses. Det har också fällts självsäkra uttalanden om att man talar å hela den kristna gruppens vägnar. Det är lika felaktigt. Jag känner personligen aktivt religiösa människor som i humanitetens och människokärlekens namn också ställer sig bakom detta lagförslag. Låt mig få uttala min tillfredsställelse över att vi om någon timme kommer att fatta ett beslut som innebär i princip fri abort intill tolfte havandeskapsveckan. Det är en konfirmering av den praxis som tillämpas i mycket stora delar av vårt land. Den lag vi nu får kommer att medföra att alla som hamnar i en abortsituation får samma behandling. Vi ger nu kvinnan ansvar att själv avgöra hur hon vill ha det, vi myndigförklarar henne med andra ord även när det gäller ett så viktigt avgörande som detta. Jag kommer att helt stödja utskottets förslag. Jag vill i likhet med fröken Mattson uttala min erkänsla för utskottets förnämliga skrivning och för den fina tonen i denna. Men jag har ändå en liten erinran, nämligen när det gäller kravet om kuratorsutredning vid abort mellan den tolfte och adertonde veckan. Jag anser för det första att en utredning fördröjer ingreppet, och vi är ju alla eniga om att en abort skall utföras så tidigt som möjligt. För det andra har också jag samma erfarenhet som fru Olsson i Hölö tidigare har givit uttryck för, nämligen att de kvinnor som har hamnat i en abortsituation har upplevt själva utredningen som det mest pressande och kränkande under hela abortproceduren. Det är alltså inte abortingreppet som sådant som varit mest pressande. Jag gör detta uttalande mot bakgrunden av att jag ett mycket stort antal år varit i ansvarig ställning inom social verksamhet. Det har visserligen varit i funktionen som förtroendevald ordförande, men jag har ändå haft mycket stor kontakt med människor som hamnat i bekymmersamma situationer. I sådana fall har jag ofta önskat att möjlighet hade funnits att handla med mera medmänsklighet än vad som i verkligheten kunnat ske. Vi är vidare alla eniga om att abort alltid måste betraktas som en nödlösning. Det är därför med tillfredsställelse som jag konstaterar att man i lagförslaget satsar hårt på upplysning och på det preventiva området. Jag har under ett par år tillhört dem som i motioner krävt att preventivmedlen skulle vara fria. Det är angeläget att utnyttja alla krafter för förebyggande insatser i syfte att så snart som möjligt minska abortfrekvensen. Det innebär dock inte att vi inte härutöver också skall förstärka vårt samhälle på alla sätt som är möjliga för att ge barnen en god start och för att stödja de människor som skaffar sig familj, och kanske i första hand kvinnorna. Låt oss till sist, fru Åsbrink, hantera dessa viktiga frågor med stor varsamhet, så att skuldkänslor inte behöver uppstå hos de kvinnor som känner att abort är den enda utvägen. Jag tror att det är vår skyldighet. Jag yrkar bifall till utskottets förslag.
Herr talman! Jag vill replikera till fru Bergander att just den medkänsla som man kan känna med kvinnor i denna situation medger tolkningen att de far väl av att ha någon att rådgöra med. Det kan väl ändå inte vara så att hela kåren av socialarbetare skulle sköta sina rådgivande uppgifter så illa att man måste avråda från varje kontakt med dem. Jag har också försökt säga att vi skall ha respekt för varandras åsikter och att vi skall arbeta med omsorgen om och solidariteten med våra medmänniskor för ögonen.
Herr talman! Jag vill understryka att vi har en mycket fin socialarbetarkår, och jag hyser inte någon rädsla för att den skulle missköta sitt arbete. Men vi vet att möjlighet att få upplysningar kommer att finnas under alla förhållanden, och den kvinna som känner att hon behöver en sådan kontakt skall naturligtvis själv kunna begära att få den. Däremot tar jag bestämt avstånd ifrån att vi skall tvinga rådgivning på en kvinna i en svår situation. Jag anser det nämligen vara så viktigt att aborten sker snabbt, att jag inte vill förlänga väntetiden med en påtvingad utredning.
Herr talman! Jag tror att det är lättare för en kvinna att gå till rådgivning om hon vet att den hör till rutinen än om hon själv skall begära att få ta tid i anspråk för en socialkurator. Det som hör till det normala är det som man lättast anpassar sig efter. Jag fick ju också fru Berganders bekräftelse på att vår socialarbetarkår genomgående sköter sina uppgifter fint och försynt, och det är väl efter regeln och inte efter undantagen vi går.

Herr talman! Jag hade inte tillfälle att vara i kammaren när fröken Hörlén höll sitt anförande i förmiddags, men jag lyssnade på det från annan plats i huset, och jag vill gärna säga att jag biträder de synpunkter som hon framförde. Jag vill också gärna instämma i fru Åsbrinks anförande. Hennes ord tolkade i stort sett de känslor jag har inför den här lagstiftningen. BI. a. påtalade hon en sak som andra tidigare har berört, nämligen möjligheten att viss personal som skall tillämpa lagen av samvetsskäl känner sig förhindrade eller hesiterar inför att fullgöra vad de åläggs. Situationen är väl något tvivelaktig, om man skall anta en lag och redan från början kan förutse att människor av samvetsskäl kan känna sig hindrade eller åtminstone tveka inför att följa lagen. Vi har ju en sådan lag som är allmänt bekant, lagen om allmän värnplikt, och vi vet att en del hesiterar inför eller vägrar att fullgöra den plikt som lagen egentligen ålägger dem. Vi har en särskild lagstiftning som tillmötesgår den samvetsömheten, men denna sak tycks icke vara utredd i samband med det lagförslag som nu föreligger för avgörande. Det är väl allmänt känt att det knappast finns någon proposition som har engagerat människorna i så stor utsträckning som den vi nu behandlar. Jag skall inte här söka framföra några nya motiv eller tankar, men många har talat om att de har blivit uppvaktade både med personliga besök och med brev och skrivelser, och därför tycker jag att det finns anledning att använda några av de få minuter jag har begärt för att till protokollet läsa in några utdrag ur de hälsningar som kommit till oss. Jag förmodar att de är bekanta för alla riksdagsledamöter, men för dem som sitter på läktaren och för riksdagsprotokollet kan det ändå vara av värde att anföra några yttranden. Svenska ekumeniska nämnden har skrivit så här: ”Vi finner det positivt, att det i propositionen presenterade lagförslaget rymmer en tidigare gräns för abortingreppet än nu gällande lag och därmed väsentligt avviker från abortkommitténs betänkande. Vidare bejakar vi de abortförebyggande åtgärder som nu föreslås, särskilt preventivmedelsrådgivningens inordnande i sjukförsäkringen, ett förslag som återfanns också i Ärkebiskopens remissyttrande. Vi beklagar samtidigt att propositionen inte särskilt tagit upp sociala och ekonomiska faktorer till behandling utan endast hänvisar till i och för sig viktiga generella reformer, som har vårt fulla stöd. Däremot kan vi inte acceptera lagförslagets principiella utgångspunkt, en uppfattning som vi delar med många inom och utanför de kristna trossamfunden.

Vi delar hans oro, och hans uppfattning att samhället inte får vältra över ansvaret på en enskild människa, som dessutom befinner sig i en ömtålig och oskyddad situation.

Lagförslaget berövar det ofödda barnet hela dess människovärde och alla dess rättigheter. Fostret blir i praktiken jämställt med en tumör, kräftsvulst eller liknande. Den enskilda individen lämnas totalt ensam om ett avgörande i en mycket vansklig situation. Samhället flyr från hela sitt ansvar och vältrar över detta på en ensam människa — — —.

Vi anser att respekten för livet måste höra till det primära i en kulturstat. Värderingen av fostret som ett unikt liv vilket skall skyddas av lag, saknas i det framlagda lagförslaget.” En skrivelse från Gävle-Dala distrikt av Svenska missionsförbundet har undertecknats av 225 personer. De talar också om att det finns många saker som är bra i den här propositionen. Men de fortsätter: ”Enligt vår mening måste lagstiftningen även i fortsättningen vara så konstruerad att den utgår från principen om fostrets egenvärde.

Det var den skrivelse som jag citerade tidigare. Jag skulle kunna fortsätta och läsa upp skrivelser från Klippans baptistförsamling och Örebromissionen. Falu broderskapsgrupp har tidigare nämnts här, tror jag, och jag vill bara påpeka att man inleder sin skrivelse så här: ”Vi anser att abort är en nödfallslösning och absolut ingen preventivmetod som nuvarande tillämpning och än mer en lagfäst rätt skulle innebära.” Sedan har man skrivit mycket bra om sina synpunkter på propositionen. Och vi har en skrivelse från Svenska alliansmissionen och dess ungdomsgrupper som tillsammans representerar ungefär 10 000 människor. Där heter det: ”Regeringsförslaget står klart i strid med kristen livssyn och svensk rättstradition. Det är helt ovärdigt ett kulturland som Sverige. Vi är allvarligt bekymrade över den cyniska människosyn som präglar förslaget, vilket vi anser vara ett hot mot livet. Vi anser också att den nu framlagda propositionen innebär, att samhället smiter från sitt ansvar och lägger avgörandet på en ensam individ, som vid det aktuella tillfället befinner sig i en mycket svår och känslig situation.” Jag skall inte läsa upp flera skrivelser, för jag tror att min tid har gått, men jag vill med stöd av den starka opinion som står bakom bl.a. alla dessa skrivelser yrka bifall till reservationen 1.

Herr talman! Om man har ett antal riksdagar bakom sig har man med jämna mellanrum fått höra riksdagsmän från talarstolen slå fast att den och den frågan är den viktigaste frågan. Men när vi nu diskuterar och skall besluta om en ny abortlagstiftning tvekar jag inte, herr talman, att säga att det här är den viktigaste politiska fråga som riksdagen någonsin haft att behandla. Varför är då abortfrågan så viktig och så allvarlig? Jo, frågan gäller livets okränkbarhet. Regeringens förslag till abortlag utgör ett fruktansvärt brott mot människolivet självt. Tyvärr är det ju så — och jag tycker det är lika bra att erkänna det omedelbart — att i den här frågan står de politiska partierna i riksdagen, bortsett från vpk som länge krävt fri abort, splittrade. Det är icke någon idé att söka bortförklara detta faktum. I de demokratiska partierna finns förespråkare för fri abort, förespråkare för en liberaliserad abortlagstiftning i jämförelse med den lagstiftning vi nu har och starka motståndare till fri abort. Man kan naturligtvis diskutera hur stora de olika grupperingarna är inom de skilda partierna och spekulera över vilket parti som har de procentuellt flesta motståndarna till respektive förespråkarna för fri abort. Men sådana spekulationer nyttjar inte mycket till. För övrigt kommer vi efter den votering som snart skall företas att på röstplåtarna kunna se exakt hur de enskilda riksdagsmännen har röstat. I det parti som jag tillhör, moderata samlingspartiet, finns det en mycket klar majoritet mot fri abort, medan några medlemmar förespråkar en liberalare abortlagstiftning. Jag skall inte, herr talman, i första hand diskutera själva lagstiftningsförslaget. Min inställning därvidlag är helt klar: jag är emot fri abort. Jag vill i stället vara en smula originell och tala om något som ingen annan har berört i denna debatt. Det är själva handläggningen av abortfrågan som jag icke finner acceptabel. I en motion som jag väckte i anledning av propositionen, motionen 1730, har jag framhållit att jag anser att regeringen uppträdde oförsvarligt när den framlade förslaget till abortlag. Utan förvarning kommer propositionen på riksdagens bord. Den var inte upptagen i förteckningen över väntade propositioner för innevarande vårsession, och den var inte heller med i det propositionskomplement som delades ut i mars månad i år. Så utan något som helst varsel lägger regeringen fram abortpropositionen. Än mer graverande blir helhetsbilden av det faktum att regeringen inte ens inhämtat lagrådets mening beträffande lagförslaget. Man har från regeringens sida med all önskvärd tydlighet velat avklara denna för massor av människor mycket viktiga fråga vid en tidpunkt som ansetts lämplig. Våren 1974, några månader efter ett val, var tydligen den tidpunkt då frågan borde avgöras. Herr talman! Oavsett vilken inställning man kan ha i sakfrågan är den alldeles för allvarlig för att hanteras på ett så lättvindigt sätt som nu sker. Frågan om livets okränkbarhet är så viktig och vållar säkerligen för de allra flesta så svåra samvetsöverväganden att den borde handläggas på ett helt annat sätt. Jag har i min motion, herr talman, framhållit att den största orättvisan drabbar väljarna, som i denna ytterligt viktiga fråga helt sidsteppats och icke haft någon möjlighet att i ett val ta ställning till frågan. Jag har nämligen den uppfattningen — det har jag framhållit i min motion — att regeringens lagförslag och de olika politiska partiernas uppfattningar och ståndpunkter först skulle ha presenterats för väljarna i en valrörelse och att väljarna därefter skulle haft möjlighet att ta ställning. Socialutskottets ordförande, herr Karlsson i Huskvarna, kommenterade i början av sitt huvudanförande ett brev som riksdagsmännen på Jönköpingsbänken hade fått från en frikyrkoförsamling i Jönköping. Församlingen hade i brevet tagit upp abortfrågan som en ytterst allvarlig fråga och begärt besked hur riksdagsmännen från Jönköpings län skulle rösta. Detta irriterade herr Karlsson i Huskvarna, som menade att vi riksdagsmän skulle hålla oss för goda för att finna oss i en sådan utpressning. Vi är i det här huset vana vid att, menade herr Karlsson i Huskvarna i sitt huvudanförande — han var också inne på det i radions morgoneko, där han intervjuades —, fatta ståndpunkter utan att påverkas av opinioner utanför riksdagen. Vad är nu detta för självtillräckligt prat? Herr Karlsson i Huskvarna, lika väl som alla vi andra här i riksdagen, är valda ombud för Sveriges folk. Jag skulle vilja fråga herr Karlsson: Är vi i det här huset verkligen för goda för att vara lyhörda för de synpunkter som stora folkgrupper utanför riksdagen driver och hävdar? Herr Karlssons i Huskvarna uttalande på den här punkten finner jag så anmärkningsvärt att jag och jag antar flera med mig inte blir förvånade över att politiska grupperingar uppträder utanför riksdagen. Om vi här i riksdagen talar för de opinioner som vi företräder så blir risken för sådana grupperingar mindre. Under vårriksdagen har vi ett par gånger behandlat s.k. nyvalsfrågor. Ett exempel: Fick inte regeringen majoritet för sitt förslag om att köpa ett visst antal aktier för pengar ur AP-fonden så skulle man gå ut till väljarna och ge dem möjlighet att få säga sitt om det förslaget. Jag har i och för sig ingenting emot ett sådant agerande. Men i abortfrågan — en fråga som jag och jag skulle tro en majoritet inte bara här i riksdagen utan även en majoritet ute i folkhavet finner långt viktigare än statliga aktieköp — där skall väljarna anmärkningsvärt nog komma på mellanhand. Inför behandlingen av den frågan är det, enligt herr Karlsson i Huskvarna, irriterande med ett antal brev från väljare landet över. Visst händer det att vi som riksdagsmän upplever att vi driver frågor som är väl förankrade bland den allmänna opinionen men där opinionens inställning av någon anledning inte återspeglas i riksdagens behandling och beslut. Jag har en känsla av att de som i dag pläderar för en fri abort kommer att vinna vid omröstningen, men jag är absolut övertygad om att ett sådant utslag icke har majoritet bland medborgarna. Jag nämnde, herr talman, i början av mitt anförande att det inom de politiska partierna i riksdagen råder delade meningar om lagförslaget. Det skulle ha varit välgörande om åtminstone ett parti entydigt tagit ställning mot fri abort. Men så är nu icke fallet, och det är enligt mitt förmenande att beklaga. Jag finner det dock ännu mer beklagansvärt att icke den s.k. kristna riksdagsgruppen håller ihop och är enig i denna fråga. Man tror knappt sina ögon när man läser och knappt sina öron när man hör att det finns ledamöter i den kristna riksdagsgruppen som försvarar regeringsförslaget. Under mina första år på Helgeandsholmen råkade jag ett par tre gånger i blåsväder därför att jag kritiserade vissa kristna ledamöter för deras ställningstaganden i politiska frågor, ställningstaganden som jag fann märkliga och som jag ansåg mig ha rätt och skyldighet att påtala. Jag har emellertid, som jag tror mina riksdagskamrater lagt märke till, under flera år varit ganska lugn när det gällt att kritisera. I den här frågan anser jag det dock vara befogat att rikta kritik. Jag kan inte förstå hur ledamöter som har en förankring bland kristna grupperingar och som, med vetskap om den reaktion mot lagförslaget som finns bland kristna grupper, ändå kan stödja regeringens förslag. I pressen har jag läst att vissa broderskapare här i kammaren, det gäller icke ordföranden herr Svensson i Kungälv och fru Åsbrink, försvarar förslaget om fri abort. Jag känner för övrigt djup sympati med fru Åsbrink, och jag blev gripen och imponerad av hennes anförande här i dag. Häromdagen hade en medlem i broderskapsrörelsen i en tidning framhållit att han önskade att man inte skulle göra så stort nummer av broderskapsrörelsens splittring i abortfrågan. Man ville tona ned motsättningarna. Herr Gustafsson i Uddevalla som talade för broderskaparnas motion, i vilken man i princip stödjer regeringens abortproposition, uttryckte i slutet av sitt anförande en förhoppning att abortfrågan icke skulle skapa någon splittring bland de kristna folkrörelser som engagerat sig i frågan. Men vem är det som åstadkommer splittring? Jo, i första hand de riksdagsmän som trots en nära kontakt med dessa folkrörelser lämnar den kristna opinionen därhän. Det är dessa som åstadkommer splittring och besvikelse bland folkrörelsefolk. Den kristna opinionen har definitivt önskat och trott på ett enigt uppträdande. Men det går inte att gömma sig i denna fråga. Det går inte att först vara med om att genomdriva förslaget och att sedan med fromma önskningar om förståelse försöka sprida lugn bland oroliga människor. Herr talman! Jag vill yrka bifall till reservationen 2.

Herr talman! När jag för några dagar sedan anmälde mig för deltagande i denna debatt var det för att tala för en motion som några partikamrater och jag har väckt, men efter att ha lyssnat på vissa replikskiften i dagens överläggningar vill jag göra en kommentar innan jag kommer in på den motionen. Före middagspausen sade herr Nilsson i Agnäs i ett replikskifte till herr Dahlberg att förr i världen kunde kvinnorna verkligen känna trygghet. Då var samhället sådant att de tryggt och lugnt kunde föda sina barn. Men så ser samhället inte ut i dag. En reflexion i samband med det uttalandet måste bli att många förtvivlade och utslitna arbetarhustrur då vände sig till Elise Ottesen-Jensen i smyg och frågade henne: Hur gör de rika för att slippa få så många barn? De kvinnorna visste verkligen vad moraliskt fördömande betydde och vad ekonomisk misär innebar! Och det är en utmaning att i detta sammanhang använda sådana uttryck som att kvinnorna förr i världen verkligen kunde känna trygghet. Sedan har också frågan tagits upp hur de olika partierna står och hur splittrade de är i denna fråga. Jag är då glad över att från denna talarstol kunna konstatera att det bland den socialdemokratiska riksdagsgruppens 156 ledamöter bara är ett fåtal som vänder sig mot regeringens proposition. Vi har hört att det finns en kompakt kristen reaktion mot förslaget till ny abortlag, men jag tycker att man då mycket lättvindigt har avfärdat biskop Ströms uttalande i sammanhanget. Hur vet man att han företräder en minoritet? Och är det alldeles säkert att de som har skickat skrivelser av varierande innehåll till riksdagsledamöter utgör majoriteten? Det är en minoritet av kristna människor som stöder biskop Ström, har det sagts. Men det kan vara en stor grupp kristna människor som med förtröstan väntar på det beslut som jag hoppas att riksdagen i stor enighet kommer att fatta om en stund. Jag måste säga att det vittnar ganska dåligt om kärlekens budskap och förståelse för människorna, när man på Menlösa barns dag tänder ljus och har mässor för de ofödda barnen. Har inte det inneburit att man i stället har ökat skuldbördan för de kvinnor som befunnit sig i en förtvivlad situation, där bördan var mer än tillräcklig innan man från kyrkans håll vidtog sådana åtgärder? Från kyrkligt håll har det också sagts att kvinnorna väl kan föda sina barn, vi har ju så ont om adoptivbarn i vårt samhälle, och det finns så många goda hem som är beredda att ge dem kärlek och omvårdnad. Hur ser man på kvinnan, när man säger på det sättet? Jo, som på en produktionsapparat! Det är bevisat att de kvinnor som fött sina barn men av olika anledningar inte har kunnat behålla dem i sin vård utan varit tvingade — inte minst av samhällets tryck — att adoptera bort dem, har betydligt större psykiska störningar än de kvinnor som har fått abort på ett tidigt stadium. Socialstyrelsen har också uttalat att det är självklart att risken för psykiska skadeverkningar hos kvinnor i en abortsituation i hög grad är beroende av samhällets vid tillfället rådande värderingar och attityder. I en miljö där abort generellt anses otillåten och betecknas som fostermord är risken för psykiska skadeverkningar efter legal provocerad abort givetvis större än i en miljö där ett sådant ingrepp uppfattas som en ibland självklar nödvändighet. Detta uttalande har professor Börje Cronholm gjort. Det talas i detta sammanhang om männens ställning. Det är uppenbarligen så att om två människor, man och kvinna, är djupt oeniga i en så väsentlig fråga som denna, så finns det ingen grund att bygga vidare på. Då är de på krigsfot. Något förvånad måste jag också konstatera att moderaterna, som annars är så ängsliga för samhällets och myndigheternas ingripanden, i detta sammanhang anser att kvinnan inte själv kan bestämma utan att en myndighet måste vara med i bilden. Då jag först läste propositionen var jag och några av mina medmotionärer litet bekymrade över att förslaget innebär att man skall göra skillnad mellan dem som kommer före tolfte veckan och dem som kommer efter tolfte veckan. Vi har upplevt 1938 års lagstiftning, innan den fick den tillämpning den har i dag, som en klasslag. Det var tidigare lätt för dem som hade de ekonomiska resurserna och de rätta kontakterna att skaffa sig ett tvåläkarintyg. Det var betydligt svårare för de kvinnor som saknade de ekonomiska resurserna och de rätta kontakterna och kanske dessutom bodde i glesbygd. När jag läste propositionen blev jag alltså rädd att även den föreslagna lagen skulle kunna bli en klasslag med tanke på att det föreslås en annan prövning för dem som kommer efter tolfte veckan än för dem som kommer före. Några riksdagskolleger och jag diskuterade detta och skrev en motion, i vilken vi framförde förhoppningen att socialstyrelsen under ett år skulle göra en uppföljning av de obligatoriska kuratorsutredningarna i syfte att utröna om det fanns några regionala skillnader och om den obligatoriska kuratorsutredningen innebar någon fördröjning av ärendet. Vidare ville vi gärna veta om man kunde se någon skillnad i social ställning mellan de kvinnor som kom före och de som kom efter den tolfte veckan. Vi är glada över att socialutskottet har uttalat att utskottet förutsätter att socialstyrelsen kommer att göra en sådan uppföljning och utvärdering i och med att prövningen efter den tolfte veckan blir en annan än före den tolfte veckan. Vi motionärer hoppas att vi om ett år skall kunna se om de farhågor vi hade var riktiga. I så fall har vi då möjligheter att återkomma. Vidare har vi när det gäller informationen berört de svårigheter som invandrargrupperna har — språkligt och inte minst med tanke på den annorlunda inställning de kan ha i dessa frågor. Invandrarkvinnorna är på grund av sin isolering många gånger inte ens medvetna om att det i vårt land är tillåtet att använda preventivmedel. Vi funderade över hur man bäst skulle nå dessa kvinnor. Vi vet att kvinnans ställning och männens syn på kvinnan i dessa grupper kan medföra att hon inte har möjligheter att komma i kontakt med de institutioner som kan ge bra information och att språksvårigheterna kan medföra att hon inte heller kan ta del av den information som ges genom massmedia. Vi har därför ansett det angeläget att fackföreningsrörelsen kan få del av de resurser som ställs till förfogande; vi tror att man där har de bästa möjligheterna att lämna information. Vi är också glada över att socialutskottet på denna punkt har skrivit mycket positivt och anser att detta är en grupp som bör prioriteras när det gäller fördelning av anslagen. Man skulle kunna hoppas att vi hade kommit så långt i vårt samhälle att vi verkligen visar att vi menar någonting med att kvinnan skall ha en med mannen likvärdig ställning i vårt samhälle. När jag har hört en del inlägg här i dag förstår jag — eller rättare sagt, jag har fått belägg för det jag förut visste — att vi ännu har en lång väg att gå. Vi har fått en hel del skrivelser. Herr Henmark har läst upp många. Jag tycker att någon kan förtjäna att bli bevarad i riksdagens protokoll i evärdelig tid. Den uppmärksamheten kanske vi, som har tagit emot så många olika skrivelser, bör ägna dem som har tillskrivit oss. Från Lindome i Fjäre och Viske kontrakt har jag fått ett brev. Den uppmärksamheten har jag tydligen rönt därför att det gäller min gamla konfirmationskyrka. Min mor konfirmerades där, och även min son är konfirmerad i den kyrkan. Brevet har sänts av kontraktsprosten där, som sträckt sin uppmärksamhet så långt att han även skickat brevet till mina gamla föräldrar. Herr talman! Låt mig få med brevet i protokollet: ”Det är icke stimulans till sexuella utsvävningar som behövs utan klara besked om ansvar och att sexuell återhållsamhet icke är skadlig. Lagförslaget är reaktionärt. Det återupplivar våra hedniska förfäders syn på livet. Dessutom visar det släktskap med nazistiska motiveringar för utplånande av icke önskvärt liv.” Brevet slutar med en förhoppning att de röstberättigade skall ge dessa synpunkter sitt stöd. Herr talman! Jag hoppas motsatsen.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

Herr talman! Fru Håvik ägnade mig uppmärksamhet i inledningen till sitt anförande. Hon hade fäst sig vid orden ”förr i världen”. Det var litet oklart, menar hon, om jag avsåg den tid vi själva har levat i. Ja, jag betraktar fru Ottesen-Jensen som samtida. Hon har verkat framför allt under den nu sittande regeringens tid och under dess föregångare av samma färg. Jag har inte klandrat hennes verksamhet, och jag tror att hon har mött mycket ångest, men när jag använde orden ”förr i världen” tänkte jag faktiskt på en äldre tid — med anledning av vad herr Dahlberg sade. Jag har sysslat med forskning i riksarkiv och andra arkiv och i kyrkoböcker; jag tror mig ha läst det allra mesta i domböcker, saköreslängder och andra längder när det gäller Västerbotten, Österbotten och Västernorrland. Jag har där mött oerhört mycket nöd. Jag har haft tillgång till ett brett underlag av fakta om kvinnor och män, men jag har aldrig där funnit belägg för att kvinnan skulle ha varit särskilt förtrampad då. Jag har mött kvinnor i ångest i de tiderna, men inte ångest för att mannen eller någon annan tvingat henne att ta bort sitt barn. Och råkade hon i ”olycka”, som det kanske kallades, och ärendet togs upp vid tinget, fick mannen betala 80 daler i böter men kvinnan behövde bara betala 40. Detta var gängse sed. Det fanns inte mer diskriminering av kvinnan då än nu. Det talades däremot ofta hårda ord av prästerna mot männen i sådana fall — vi kan t.ex. läsa historien om Nils Nilsson Grubb, som var prost i Umeå 17 13—1724. Sedan tycker jag att fru Håvik — kanske inte medvetet — i likhet med många andra talare karikerar kyrkan när hon talar om den. Visserligen vet jag att kyrkan inte har lyckats förverkliga det som hennes Herre har velat att hon skulle göra här i världen, eftersom vi människor ju är ofullkomliga och alltid kommer att förbli så, men mitt i den nöd som fanns hos våra fäder — större än vår materiellt — gav dock kyrkan människorna tro och ett hem och en gemenskap som kanske är sällsynt i dag. Jag har också en känsla av att människorna då var mindre hårt behandlade. Det fanns mitt i den ofattbara nöden, som de lyckades bära, och krig och missväxt och allt möjligt elände, som både andra människor och naturen bragte dem i, hos dem en ofattlig storhet och resning som jag ofta beundrat. Inte minst de kvinnobilder som jag har mött i min personliga forskning och även i andra böcker säger mig att beskrivningen här av hur samhället och kyrkan behandlat dessa kvinnor är felaktig. Med uttrycket ”förr i världen” tänkte jag som sagt längre tillbaka än till den tidsperiod som fru Ottesen-Jensen har representerat.

Herr talman! Man måste nog vara ytterst känslig, om man kan tolka in i mitt inlägg att jag på något sätt gjort något försök att karikera kyrkan. Det enda jag tog upp där var ett direktcitat från en kontraktsprost i Halland — utan att kommentera det; jag önskade bara att detta skulle bli bevarat i riksdagens protokoll. Den tid som herr Nilsson i Agnäs nu går tillbaka till tror jag inte var särskilt lycklig för kvinnan. När jag i dag har hört män stå här i denna talarstol och göra sig till uttolkare av kvinnans innersta känslor har jag inte velat le — ämnet har varit alltför allvarligt för det — men nog har jag befunnit mig, och kanske fler med mig, i en situation där man inte riktigt har känt igen sig. Faktum är att jag tror att ni nog bör vara litet försiktiga med att stå här och ”tolka” kvinnans innersta känslor i sådana här frågor! Utöver det, herr talman, finns det motioner i anledning av propositionen, undertecknade av enbart män, där man helt övermaga har tagit sig före att tolka kvinnans innersta känslor. Jag förstår att de inte har fått med någon av sina kvinnliga riksdagskolleger på dessa motioner.
Herr talman! Jag sade inte att det var en lycklig tid, men jag sade att jämförelsevis var den tiden inte sämre för kvinnan än för mannen. Sedan var det inte bara det där prostbrevet — det har jag också fått — som fru Håvik nämnde. När protokollet en gång kommer skall fru Håvik där finna att hon i förbigående nämnde även andra saker som gällde kyrkan och som jag uppfattade som en karikatyr. I vad gäller tolkningen av kvinnornas känslor och tankar vill jag säga att jag på min hemgård har haft en farmor och en mor, och att jag är bekant med andra kvinnor av olika generationer. Jag har en hustru, jag har under mina resor träffat många kvinnor och jag har vidare läst mycket om kvinnor. Jag förstår ju att fru Håvik känner kvinnan närmare, eftersom hon själv är kvinna, men jag tror ändå att min tolkning i debatten i dag är riktig när jag har sagt att ingen kvinna egentligen vill att det samhälle hon lever i skall vara så beskaffat att hon skall vara nödsakad att lägga sig på operationsbordet för en abort.

Herr talman! Låt mig slå fast — och detta tar också propositionen upp — att en abortoperation är en nödlösning. Alldeles uppenbart önskar jag och de flesta av oss att det skall bli så få abortoperationer som möjligt. Inte minst hoppas vi naturligtvis på den satsning som vi har gjort på förebyggande åtgärder och upplysningsverksamhet för att vi skall få en minskning av antalet abortoperationer. Jag tror jag kan försäkra att det är fel när man påstår att en abortoperation tillgrips i stället för preventivmedel. Det är få kvinnor som har sagt detta — det är betydligt fler män, och det kan jag också förstå. För kvinnor som i en svår situation skall bestämma sig är beslutet att genomgå en abortoperation inte ett lättvindigt beslut.

Men vi ville som sagt inte utan vidare gå emot den delen av propositionen — vi ville avvakta vad socialstyrelsen kan komma fram till för att sedan ha en fastare grund att stå på när vi eventuellt återkommer.

Herr talman! Aldrig förr har väl vi riksdagsledamöter fått så många brev och skrivelser från sammanslutningar och enskilda som vi fått inför den frågas avgörande som vi nu diskuterar. Det visar det intresse som ägnats frågan men också den oro, ja den fullt berättigade oro, som många av vårt lands befolkning känner inför dagens beslut. Frågan om fri abort eller inte är en fråga om vilket rättsskydd det spirande mänskliga liv som fostret utgör skall ha i svensk lagstiftning. Det är en allvarlig fråga, en fråga vars beslut kommer att visa vår inställning till livets okränkbarhet. Aldrig förr har, vad jag vet, Sveriges riksdag ställts inför ett avgörande som detta: att överlåta åt en enskild medborgare att med eller utan motiv avgöra huruvida det spirande liv som fostret utgör skall få utvecklas vidare eller om dess utveckling skall avbrytas. Man talar om kvinnans rätt — kvinnans rätt att själv få bestämma över sin kropp. Vi har i vårt land ett mycket starkt skydd för denna rätt både inom och utom äktenskapet. Vad frågan i dag gäller är inte bara kvinnans rätt att själv få bestämma över sitt liv utan också fostrets rättsskydd. Samhället har ett ansvar för allt mänskligt liv, också för det spirande liv som fostret utgör. Enligt min uppfattning bör självklart lagstiftningen ge uttryck för detta. Samhället får inte svika en ensam människa i en svår situation, utan samhället bör verkligen på allt sätt stödja kvinnan i hennes situation. Kvinnans frihet och kvinnans självbestämmanderätt är ofta återkommande ord i propositionen och utskottsbetänkandet, och man får nästan ett intryck av att man smiter från samhällsansvaret under frihetsbegreppets täckmantel. Kommer då kvinnan att få en större frihet? Ja, detta kan starkt betvivlas. Risken är stor att påtryckningarna på henne kan bli långt mycket större än tidigare nu när hon ensam har att ta det avgörande beslutet. Abort är en nödlösning, säger också utskottsmajoritetens talesmän. Konsekvensen är bristfällig när man samtidigt ger kvinnan full rätt till abort intill adertonde havandeskapsveckan. Anser man att abort är en nödlösning, då borde också samhället ha ett inflytande på om abort skall ske. Dagens debatt visar att det råder klart motstående uppfattningar i denna fråga. Utskottsmajoritetens talesmän bortser helt från fostrets egenvärde under dess första tid. Reservanterna däremot anser att fostret är ett människoliv i utveckling och att det skall ha ett rättsskydd från samhällets sida. Uppfattningarna är till synes oförenliga. Min respekt för livets okränkbarhet är djupt grundad. Den bygger på en kristen livssyn, en livssyn som under århundraden präglat svensk lagstiftning. Därav följer att jag anser abort vara en nödlösning i ordets verkliga bemärkelse. Vad kommer då ett bifall till propositionen att innebära i fråga om respekten för livets okränkbarhet? Kommer det att innebära att gränsen om något tiotal år flyttas vidare? I den allmänna debatten har det sagts att den som inte är önskvärd, inte önskad — han skall inte heller behöva bli född. Finns inte risken att den syn som här framskymtar kommer att växa vidare och innefatta inte bara det ofödda barnet? Det har sagts i dagens debatt att ett bifall till propositionen inte kommer att innebära några förändringar. Ja, man säger t.o.m. att det inte kommer att bli någon ökning av antalet aborter, ett påstående vars riktighet vederbörande vet mycket litet om. I alla andra länder där man liberaliserat abortlagstiftningen har det skett en betydande ökning, och utsikterna att så inte skulle ske i vårt land är inte stora. Redan nu har vi stora påfrestningar vid våra sjukhus. En ökning av aborterna kommer att ytterligare öka denna. Sjukhusen är skyldiga att ta emot abortsökande och att bereda dessa förtur. Det innebär att den som söker hjälp för en sjukdom skjuts tillbaka i kön av abortsökande. Man måste förstå den reaktion som uppstår bland patienter och personal på våra sjukhus, sjukhus som är tillkomna för att rädda liv och personal som valt ett yrke i samma syfte och som nu kanhända skall tvingas medverka till att förinta ett spirande liv. Som jag sagt tidigare är det en allvarlig fråga vi har att ta ställning till, en fråga som vi måste möta med största ödmjukhet och förståelse för varandra. Men de olika åsikterna och uppfattningarna tycks dock vara oförenliga. På en punkt verkar det emellertid som om vi är eniga: abort är en nödfallsåtgärd och får inte bli något annat. Skulle vi då inte kunna göra ytterligare försök för att få en utformning av lagen som verkligen överensstämmer med detta? I reservationen 1 av herrar Svensson i Kungälv och Andreasson i Östra Ljungby föreslås att frågan återgår till regeringen för förnyad översyn och ett nytt förslag med beaktande av reservanternas uppfattning framläggs inför årets höstriksdag. Livets okränkbarhet har varit självklar i svensk lagstiftning under århundraden. Vi kan inte bortse från att fostret är ett spirande människoliv som också i fortsättningen bör ha samhällets rättsskydd. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen 1 av herrar Svensson i Kungälv och Andreasson i Östra Ljungby.

Herr talman! Uppenbarligen kommer riksdagsmajoriteten om någon timme att fatta ett beslut om fri abort. Det är lika uppenbart att detta beslut kommer att strida mot vad kyrkans och frikyrkåns folk anser vara förenligt med kristen syn på livet och döden. Det kan naturligtvis bestridas av dem som inte känner hemortsrätt i de sammanhangen, men man måste tro vad de säger som gör det. Vi menar att det är ett stort ansvar som regering och riksdag drar på sig med det här beslutet. Det är självklart att kyrkans folk allt framgent kommer att kämpa för vad man anser vara rätt och riktigt. Det blir nu en stor uppgift för kyrkorna att fostra fram den respekt för det ofödda livet som lagen inte inrymmer. Många röster har hörts i denna kammare i dag, men en har saknats, nämligen rösten från dem det verkligen gäller: de många ofödda. Här fattas verkligen beslut över deras huvuden. Det torde vi kunna vara ganska överens om. Man angriper oss som talar för den kristna falangen och tycker att vi är reaktionära. Men jag anser att det är våra meningsmotståndares lättsamma handskande med livet och döden som är allvarligt och reaktionärt. När man beslutar över huvudena på dem som inte har någon röst, är det nästan en fläkt av den gamla tidens barnauktioner på sockenstämmorna. Herr talman! Jag skall inte gå in på sakfrågorna. Jag skall bara stanna inför några begrepp och uttryckssätt som använts av dem som vill liberalisera lagstiftningen genom propositionens förslag. Man utgår från att de begagnade talesätten är självklara i sammanhanget. Men de är illa genomtänkta, föga adekvata och i vissa fall rent missvisande och vilseledande. Fru Håvik talade nyss om att abort självfallet skall betraktas som en nödlösning. Det är inte sant. Man normaliserar ju denna nödlösning så att den blir något normalt fram till adertonde veckan. Om det verkligen vore en nödlösning, skulle denna lagstiftning vara en undantagslagstiftning. Men nu normaliserar man denna s.k. nödlösning. Konsekvenserna av talet om nödlösning borde vara att aborten blev i princip förbjuden. De avsteg som måste göras från denna princip skulle då verkligen innebära en nödlösning. Ett annat missbrukat ord är ”frihet”. Många har berört den. Jag skall därför fatta mig kort. Det är alldeles uppenbart att det är en mycket tvivelaktig frihet man ger åt kvinnan när man säger att kvinnan själv skall avgöra om hon vill ha abort. Man räknar uppenbarligen bara med kvinnan i abortsituationen, men självklart finns åtminstone två parter till. Den ena ger sig säkert till känna, om han finner en inte önskad graviditet. Jag vet från mitt arbete att mycken cynism förekommer som förtar all frihet. Mig eller barnet — välj! Sedan är det inte mycket bevänt med den friheten. Även om kvinnan verkligen kan fria sig från sådana påtryckningar, är det dock en frihet till abort som en annan varelse får betala med ett mycket högt pris, livet. Det är mänskligt och rimligt, om den friheten för många upplevs såsom en börda. Ett annat sådant dimmigt, föga relevant och vilseledande begrepp är ordet ”livsduglig”. Man ifrågasätter visst livs livsduglighet. Men är livet vid liv har det väl också livsduglighet. Det lever ju och visar därmed sin duglighet för liv. Att förlägga fostrets livsduglighet till tiden mellan tjugonde och tjugoåttonde veckan är verkligen ett godtycke över alla gränser. Man vet att fostret redan vid sju veckor kan ha mänskligt ansikte, vid åtta kan utföra rörelser och reagera mot våld genom att knyta händerna och sluta munnen och vid tolfte veckan kan ha ansiktsuttryck som påminner om föräldrarnas — onekligen ett rätt vitalt och uttrycksfullt liv. Nåväl, jag vet att man med begreppet livsduglighet menar något framåtsyftande, dvs. förmåga att överleva, att ha framtid. Det är klart att fostret alltid har sådan livsduglighet, om det bara får vara kvar i sin naturliga miljö. Det var helt korrekt som Gösta Bohman anförde tidigare i dag att det nyfödda barnet ofta är mera hjälplöst än det barn som ännu inte har lämnat moderlivet. Visst är fostret livsdugligt, om det bara får vara kvar i sin naturliga miljö. Det är abortoperationen som berövar fostret livsdugligheten. Livsoduglighet kan naturligtvis inte vara något konstitutivt för vissa för övrigt friska foster. Till slut, herr talman, några ord om barnens rätt att födas önskade och efterlängtade för att kunna bli lyckliga. Detta romantiska tal är i mångt och mycket en klyscha. Det säger jag trots att jag naturligtvis också vill att barn skall vara efterlängtade och önskade. Men vem kan bevisa lyckans villkor? Cyniskt är det ju också att oönskade barn inte skulle få vara med. Vad säger månne de oönskade? De har fortfarande ingen talan. Skulle det på något sätt vara en human inställning till barn att vissa barn, som är oönskade, inte bara skall drabbas av detta utan också av ond bråd död? Skulle man inte kunna unna dem ett bättre öde i välfärdslandet? Hur lycklig måste man förresten vara för att få lov att vara med i leken? Och om man nu skulle nöja sig med att vara oönskad? Det finns ju många äldre kamrater i samma båt. Och borde vi inte kunna tänka oss att det humana samhället rätt och slätt kallade på de många som i åratal stått i kö med sin längtan efter barn? Så är det ju, och de får vända sig till u-länderna för att få sin längtan tillfredsställd. Den tjänsten borde vi inte kräva av de folken. I normala fall måste födandet vara värt mödan för barnets skull, om man har varit med om det aningslösa samlaget för sin egen skull. Där hade det passat med litet mera restriktivitet och prevention. Skall vi tyda och tolka allt till det bästa, så tycker jag att fru Håvik borde tänka väl om den gamle prosten i Halland. Han hade kanske litet svårt för att uttrycka sig, men vad han ville säga var kanske någonting om större restriktivitet. Lösligheten har ju fått florera, påhejad av press och andra massmedia.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

Herr talman! Den formulering som prosten i Halland använde var säkert mycket noga genomtänkt. Han var inte ensam om att stå för den. Flera andra hade undertecknat skrivelsen gemensamt med honom, och de hade nog kommit fram till det uttalande som de ansåg skulle slå bäst. Herr Werner i Malmö tog upp påståendet att barn har rätt att födas välkomna och raljerade litet över det. Det skrämmer mig, herr Werner, speciellt med tanke på den gärning herr Werner dock har i vårt samhälle, både inom kyrkan och som samhällsbevarare och utvecklare av samhället i egenskap av ledamot i Sveriges riksdag. Har inte barn rätt att födas välkomna? Jag trodde inte att jag skulle behöva tala om för herr Werner i Malmö att om herr Werner går ut och tittar i personakter vid våra ungdomsvårdsskolor och vid våra ungdomsfängelser, kan jag stå för att herr Werner finner att över 90 procent har haft den belastningen från början att inte vara önskade. Dessa barn har vandrat mellan sju åtta, kanske upp till 20 olika hem och institutioner, de har genomgått skolan, och man har kanse sent kommit på att de nästan inte kan läsa, beroende på att dessa barn varit till minst besvär i sin ambulerande tillvaro om de suttit tysta och stilla i bänken och inte besvärat läraren. Är det då något fel att påstå att varje barn har rätt att födas välkommet? Det trodde jag att kyrkan önskade. När uppstår livet? Det har sagts hela tiden att det uppstår i befruktningsögonblicket. Då kan jag förstå att kyrkan hade bekymmer innan man godkände preventivmedel i form av spiral. Den hindrar nämligen inte befruktning, ett liv kan uppstå. Vad spiralen däremot hindrar är att ägget får möjlighet att fästa sig i livmodern och utvecklas. Vad heter det? Det heter inte barnamord, det kan inte jämföras med Hitlers utrotningsläger. Det man inte vet om, det godkänner man. Jag är förvånad över inkonsekvensen. Jag hade förstått om man löpt linan ut, och jag hade respekterat om man hade sagt att det i första hand är fostrets rätt det gäller och att det är det enda som får avgöra frågan om abortoperation. Det finns ju länder där man har den inställningen. Men här säger man ”om moderns liv är i fara”. Kan inte det bli lika allvarligt? Hon kanske bedöms som inte speciellt framstående, halvgammal, det kanske är barnet som har framtiden och det kanske inte är moderns liv som bör bevaras. — Var kan vi hamna?
Herr talman! Fru Håvik behöver inte vara bekymrad för mig och min gärning. Jag skall försöka rykta mitt ämbete även i fortsättningen. Jag raljerar förvisso icke med dessa frågor som rör de icke önskade barnen. Men man blir mycket betänksam när människor skall bestämma över andras öden. Som jag sade skulle man önska att någon av de oönskade fick ta till orda. Jag kan inte komma ifrån att det är ett hårt öde att dels inte vara önskad, dels gå en ond bråd död till mötes. Vad är lyckans villkor? Ingen kan bevisa det. Och som sagt, hur lycklig måste man vara för att få vara med? Det har nämnts tidigare i debatten i dag att om man skulle hårdra fru Håviks resonemang skulle man också rekommendera abort för de människor som lever i svåra sociala förhållanden, kanske tvinga abort på dessa människor för att förhindra att barn kommer till världen i en bristfällig social miljö. Jag anser vi tar oss alldeles för mycket makt om vi bestämmer över andras öden på det sättet.
Herr talman! Jag kan dela herr Werners i Malmö bekymmer över att människor skall bestämma över andras öden. Det är det som är väsentligt för mig. Kvinnan skall ha rätten att efter moget övervägande själv bestämma i denna fråga. Herr Werner talar om att tvinga abort på människorna. Jag måste betona än en gång att för den som av principiella, religiösa eller etiska skäl vänder sig hårt mot abortlagstiftningen och inte vill utnyttja dess möjlighet är detta inte heller något tvång. Men låt oss ge de människor som bedömer sig ha nytta av denna möjlighet tillfälle att utnyttja den. Jag har tidigare sagt att man gör det i en nödsituation. Propositionen ger uttryck för en positiv anda genom förslag till åtgärder i förebyggande syfte och till stöd åt kvinnorna. Behöver det vara detsamma som sexuell lössläppthet, herr Werner, att en sexualinformation bedrivs på ett vettigt sätt från en tidig ålder? Låt mig säga att jag faktiskt också hoppas på förskolan i detta sammanhang.
Herr talman! Jag tycker att fru Håvik inte skall röra till det vare sig för mig eller för sig själv. Jag vill bara opponera mot det sista som hon sade. Jag har inte alls något emot sexualundervisning, och jag har själv sysslat rätt mycket med sådan i äktenskapsskolor och liknande sam manhang. Vad jag syftade på var vad ungdomarna får läsa och se i den miljö där de växer upp. Där har vi inte hållit rent och inte följt lag och förordning. Det gör det svårt för de unga att få en riktig syn på kärleken och dess villkor.

Herr talman! Många har i denna debatt talat om fostrets rätt till liv. Men samtidigt har de avslöjat att någon sådan ovillkorlig rätt inte kan upprätthållas. De godtar nämligen att abort får företas på vissa indikationer som också finns i nuvarande lag. Detta resonemang visar enligt min uppfattning en tankeförvirring och en brist på logik som är uppseendeväckande. Vår nuvarande lag, även tillämpad med största restriktivitet, innebär i själva verket att fostrets ovillkorliga rätt till liv inte erkänns. Den ståndpunkten fattade Sveriges riksdag redan 1938 då lagen tillkom. Det förslag som vi nu diskuterar förändrar alltså inget i den principfrågan. Nu gäller diskussionen i stället vem som skall fatta beslutet, kvinnan eller samhället. Det är onekligen intressant att konstatera att så många, särskilt bland de borgerliga partierna, på detta ytterst privata område talar så varmt för fortsatt samhällsinflytande. Många vill att bedömningen och ställningstagandet fortfarande skall ligga hos läkaren eller hos socialstyrelsen. Jag har sedan mitten av 1960-talet tjänstgjort i den nämnd i socialstyrelsen som haft uppgiften att bifalla eller avslå abortansökningar. Därmed har jag ett ganska rikt erfarenhetsmaterial att grunda min ståndpunkt på. Utan att redovisa statistik — sådan finns tillgänglig i riklig mängd — vill jag konstatera följande. Det mest karakteristiska med utvecklingen av abortansökningarna från mitten av 1960-talet var den stora variationen i bedömningarna från ort till ort. På vissa håll i landet var det en oerhörd restriktivitet, på andra håll tog man stor hänsyn till kvinnans faktiska livssituation. Vissa läkare kunde på den tiden t.ex. yrka avslag på en abortansökan från ytterst unga, miljöskadade ungdomar med motivering att de skulle mogna om de födde barn. En sådan inställning anser jag är ytterst inhuman. Är inte likhet inför lagen en mycket viktig grundsten i vår rättsuppfattning? Den fanns inte på 1960-talet för de kvinnor som då sökte abort. Men socialstyrelsens socialpsykiatriska nämnd såg det som sin uppgift att utjämna motsättningarna mellan de olika bedömningarna och därmed fungera som en sorts rikslikare, och det innebar att de värsta orättvisorna har kunnat motverkas. En uppfattning som grundlades hos mig på 1960-talet var att abortlagen i sin tillämpning faktiskt fungerade som en klasslag. De välutbildade och verbalt begåvade hade stor förmåga att uttrycka välgrundade motiveringar. De svaga, rädda, tysta och mindre initierade uttryckte sig illa och hade inte möjlighet att finna goda motiveringar. De bäst ställda lyckades bättre uppnå sitt mål, de sämst ställda blev ofta utslagna i brist på talang att uttrycka sig. Det är ju också ett känt faktum från många andra länder att de välbärgade i samhället klarar sina aborter. Det sker då ytterst privat. Det är mycket tillfredsställande att praxis på senare år har suddat ut dessa skillnader mellan klasserna. Mot slutet av 1960-talet fick kvinnorna på många orter vänta i upp till tio veckor för att få abortutredningar utförda. Det innebar t.ex. att i en av våra storstäder kunde fostren bli nära tjugo veckor gamla innan aborterna utfördes. Socialdemokratiska kvinnodistriktet i Stockholm slog då larm i ett flertal offentliga uttalanden och pekade på detta inhumana förfaringssätt mot kvinnorna. fr.o.m. det tillfället, alltså 1969 och 1970, utfördes också allt fler aborter på tvåläkarindikation med följd att väntetiden avsevärt kunde förkortas. Det karakteristiska med utvecklingen under de allra senaste åren är att de sena aborterna har minskat i antal uppseendeväckande snabbt, vilket vi ju måste hälsa med stor tillfredsställelse. Nu utförs 80 procent som tidigaborter före tolfte graviditetsveckan. Det finns all anledning att notera detta. Jag tror att med införandet av den nya lagen kommer de sena aborterna snart att vara undantag. Många har i denna debatt slagit fast att abort är en nödfallsutväg, och jag instämmer naturligtvis helt i det. Men samtidigt vill jag hävda att det större antalet aborter i dagens läge inte ovillkorligen kan bedömas som något helt negativt. Vi kan nämligen anta att antalet illegala aborter har minskat till följd av det ökade antalet legala aborter. Dessutom vill jag hävda — till skillnad från herr Werner i Malmö — att abort är bättre än oönskade barn. » Min grunduppfattning är att varje barn har rätt att vara önskat. Därför tycker jag att det är ganska förvånande att de som bekänner sig till en kristen livsuppfattning inte ägnat större intresse åt barnets rätt att vara välkommet. Jag trodde faktiskt att det nu var en ganska allmän enighet både i riksdagen och i samhället i övrigt om att bekänna sig till det frivilliga föräldraskapet. Jag tycker att det är en mycket humanare ståndpunkt — och också en riktigare etisk hållning — att hävda barnets rätt att vara välkommet. Astrid Kristensson förenklar kanske väl mycket i sitt resonemang när hon hävdar att oönskade barn kan bli önskade när de föds. Jag vill inte förneka att så kan hända. Men en rad undersökningar både här i landet — ganska nyligen utförda — och i andra länder visar klara samband mellan oönskade graviditeter och dåliga livsmöjligheter för de barn som föds under sådana omständigheter. Prognosen är alltså mycket dålig för oönskade barn. Icke önskade barn blir icke accepterade barn, som inte får en rimlig chans till ett människovärdigt liv. Jag tycker då att det är alldeles för enkelt att hävda att samhället måste träda in med olika hjälpinsatser. Den enda verkligt effektiva metoden att förhindra oönskade barn är enligt min uppfattning en massiv satsning på preventivmedelsrådgivning. Och dessutom en sexualrådgivning som går långt ned i åldrarna. Hur kan det komma sig att det 1972 var många landsting som hade väntetider för rådgivning på sex till tolv månader? Vem bär egentligen ansvaret för detta? När p-pillren infördes 1964, visste man att läkarrådgivningen skulle behöva utbyggas snabbt. Det skedde inte. Landstingspolitikerna kan ju fråga sig själva vilken insats för rådgivning som de åstadkommit under dessa år från 1964. Jag tror inte att det är så många som har gott samvete. Det är dåligt ställt i relation till vad som skulle behövas. Jag frågar: De som nu förfasar sig över 26 000 aborter — vilket ansvar har de själva för att rådgivningsresurserna är så små? Vilket ansvar har vi alla? kan man också fråga. Cirka en tredjedel av landets fertila kvinnor får i dag rådgivning, och det mest genom privatläkare. Detta är skrämmande förhållanden. Förnekande av sexualiteten tror jag fortfarande är ganska utbrett i vårt samhälle. Sexualitet hör för många samman med äktenskap och barnalstring, och så sätter man skygglapparna på och förfasar sig över resultatet — särskilt över ungdomssexualitet. Tidigare blev sexualiteten socialt kontrollerad genom att kunskapen om det sexuella begränsades. Det var en enkel metod. När jag under mina gymnasieår pläderade för ökad sexualupplysning för ungdom, fick jag av en kristen läkare höra att det man ingenting vet om, det frestas man inte av. Så enkelt har en del gjort det för sig. Jag tycker det är ett uttryck för en klart konservativ myndighetsmoral. När sexualundervisningen infördes i skolan 1956, rekommenderade skolöverstyrelsen avhållsamhet för ungdomen i stället för att ta sitt ansvar och hjälpa de ungdomar som faktiskt behövde stöd. Jag vill nog hävda att vuxensamhället systematiskt försökt bromsa utvecklingen i stället för att ge en positiv hjälp. « Betyder nu den allmänna uppslutningen kring förstärkta rådgivningsinsatser ett allmänt accepterande av sexuallivet? Testfrågan blir väl i vilken utsträckning man i fortsättningen är villig att också i grundskolan satsa på relevant information och införa även rådgivning för ungdomarna. Jag fruktar att det är ganska många som kommer att få betänkligheter när vi så småningom ställs inför förslag om verkligt effektiviserad sexualupplysning och rådgivning i grundskolan. En allvarlig sida av vuxensamhällets konservativa moral är det vakuum som faktiskt uppkommit. Vi har i långa stycken avstått från att påverka våra ungdomar till en genomtänkt och god preventivmoral och låtit den kommersiella sexkulturen få fylla ut luckorna. En god preventivmoral bland ungdomarna förutsätter att deras attityder påverkas i positiv riktning. Attityderna är, när allt kommer omkring, kanske viktigare än den faktiska kunskapen, men denna är ändå oumbärlig. Jag har i en motion föreslagit att kvinnooch ungdomsorganisationerna, som nu föreslås få 2 miljoner kronor i anslag för att föra ut diskussionen om detta, skall få ytterligare anslag under nästkommande budgetår. Jag förutsätter att departementet vid nästa budgetbehandling förstår betydelsen av denna viktiga attitydskapande opinion och kommer att beakta saken då. Herr talman! Det har under debatten framställts ett yrkande av fru Tillander och fru Lindquist beträffande obligatorisk abortrådgivning. Jag anser att både information och rådgivning måste vara en frivillig sak — de gör bäst nytta då. Det är min övertygelse att många kvinnor naturligen kommer att utnyttja den rådgivningsverksamhet som står till förfogande. Jag tror att den påtvingade rådgivningen av många kommer att uppfattas negativt, och därför yrkar jag avslag på fru Tillanders och fru Lindquists yrkande och i stället bifall till utskottets hemställan i motsvarande del. Avslutningsvis vill jag återgå till den huvudfråga som vi behandlar — själva den lag som vi snart skall besluta om. Den innebär för mig ett mycket stort framsteg i kvinnornas frigörelse, men den innebär också ett reservationslöst erkännande av det frivilliga föräldraskapet och av varje barns rätt att vara önskat. Därför vill jag yrka bifall till utskottets förslag på alla punkter.

Herr talman! Tillåt mig att göra en kommentar till några punkter i det stora frågekomplexet. Riksdagen har i dag att handlägga vårt folks ödesfråga. Inget annat avgörande, hur väsentligt det än må vara, kan jämföras med att vi i dag måste ta ställning till frågan om liv eller död, och detta för det mest värnlösa som finns — det ofödda barnet. Att frågan är både svår och ömtålig visas bäst av att den helt uteslöts ur förra årets valdebatt. Här borde folket som helhet ha fått yttra sig. De ansvariga har skjutit frågan framför sig så länge som möjligt. Efter nio års utredande får riksdagen några hetsiga vårdagar på sig att ta ställning i denna ödesfråga. Först nu, när man efter många år av uraktlåtenhet när det gäller den lag som finns kan åberopa en praxis, som anses vägledande, kommer frågan upp till behandling. Men i denna fråga, liksom i andra, kan historien bekräfta att det som är orätt aldrig kan göras till en rätt därför att många tillämpar det och har gjort det under lång tid. Människan har aldrig varit bemyndigad att utsläcka liv — det är något som hon har tagit sig rätten till. Vi är satta att värna, vårda och utveckla liv. Ödesdigert är det även att både propositionen och utskottsbetänkandet endast tar upp frågan om kvinnans roll i det nya abortförslaget. När nu denna fråga nått sin verkliga spets och ansvaret ur lagstiftningssynpunkt fått sin totala fördelning, då ställer man kvinnan ensam. Ensam skall hon lösa problemen, ensam skall hon bära ansvaret för liv eller död, och ensam torde hon få bära de osynliga bördorna in i en oviss framtid. Ensam bär hon ansvaret för två människors handling. För det kan väl inte vara möjligt att kvinnan ensam bär skulden till att vi har 26 000 aborter? Hela denna ödesfråga måste vara fel vinklad när man totalt har tappat bort mannen — mannen som väl ytterst är orsaken. Här kan man med fog fråga: Adam, var är du? Och en ny lagstiftning i denna fråga, utan att mannen ens nämns ur ansvarssynpunkt, kan ej bli annat än ett provisoriskt lappverk. Tror den svenska kvinnan sedan att hon genom detta regeringens förslag har blivit verkligt myndigförklarad, då har hon inte stora krav på tillvaron. Vad det sedan gäller utskottets skrivning i straffrättsliga frågor finns det stor anledning att efterlysa konsekvensen i sakfrågan. Utan att på något sätt varken förorda eller försvara den illegala aborten måste man fråga efter logik och konsekvenser. I betänkandet heter det på s. 35: ”Utskottet vill till en början framhålla att brottsbalkens straffbestämmelser om fosterfördrivning grundats på synsättet att fostret av hänsyn till livets helgd skall skyddas under graviditeten. I enlighet härmed har straff stadgats för den som olovligen fördriver eller på annat sätt dödar foster med hjälp av invärtes eller utvärtes medel. Att fördriva foster innebär att orsaka fostrets död genom dess för tidiga födelse.” Jag vill här göra en reflexion: När en icke läkarlegitimerad person orsakar ett fosters död kallas det fosterfördrivning och är straffbart. När en legitimerad läkare utför samma abortbringande handling, kallar utskottet detta för abortoperation. Vad man söker dölja i det senare fallet är handlingens effekt genom att nyttja en annan ordvalör och dra oskuldens kappa över det hela. Genom hela historien har begreppet ”operation” i medicinsk mening syftat till hälsa och liv. Men vid all abort har begreppet ”operation” endast ett mål: att döda. Genom detta abortlagförslag ger vi oss in på områden så svåra att vi t.o.m. måste förfalska ordens valör. Det enda något så när försvarbara är sakliga indikationer, behandlade under djupt ansvar av fackkunniga människor — allt med kvinnans bästa för ögonen. I dag når oss en mångtusenhövdad kör av röster från hela Sveriges land. Hela Sveriges kristenhet vädjar om avslag på propositionen, likaså en oräknelig skara av humanister och människor med en bestämd etisk livssyn. I vanliga fall är vi lyhörda för minoriteter och talar om deras rätt. Varför skulle vi inte i dag lyssna till de miljoner svenskar som vädjar för de värnlösas liv. Det känns ohyggligt att så många oskyldiga liv skall vara beroende av vad 350 människor i denna kammare tycker och tänker. Det finns flera utvägar än abortens att gå för att lösa den bekymmersamma situation som en gravid kvinna kan komma in i. Varken socialt eller ekonomiskt har vi gjort vad vi bort och kunnat. Vad beträffar den lagstiftning som är föreslagen finns det inga spärrar fram till den adertonde havandeskapsveckan. Redan långt dessförinnan har fostret emellertid nått en betydande utvecklingsgrad. Efter den adertonde veckan skall abortfrågan hänskjutas till socialstyrelsen. Vad kan hända där? Kan vi lita på socialstyrelsens socialpsykiatriska nämnd? Vi har i åratal haft en abortlag, som denna nämnd så gott som konsekvent satt ur spel. Hur kan vi veta att denna nämnd nu tänker följa den nya lagen? Tänker nämnden göra en omvändelse? Stora skaror av vårt folk är djupt bekymrade och ser med oro på framtiden. En ny saklig utredning hade varit ett alternativ i dag, men om detta ej är möjligt återstår för mig, herr talman, endast att yrka bifall till reservationerna 1 och 8.